Fru talman! Vi ska debattera ett lagförslag som handlar om att våra äldre inte ska ha rätt att få hemtjänst utförd i någon annan kommun än sin egen under sommaren - detta på grund av att vissa kommuner är oroliga för att det ska bli problem med personalförsörjning och smittspridning till följd av coronapandemin. Äldre ska alltså inte få besöka sina sommarställen, om de inte finns i den egna kommunen eller regionen, och där få tillgång till exempelvis ett larm, tillsynsbesök eller hjälp med sin medicinering. Jag tycker att detta är anmärkningsvärt. För det första går hela den svenska strategin vad gäller pandemibekämpningen ut på att alla tar eget ansvar, följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och avstår icke nödvändiga resor. Alla vi andra förväntas följa dessa rekommendationer utan att man behöver ta till lagstiftning, men äldre med ett hemtjänstbehov skulle tydligen inte klara av att ta det ansvaret. Det tycker jag är anmärkningsvärt. För det andra finns det inget som visar att detta är, eller ens kommer att bli, ett problem. Det föreslås i betänkandet att vi ska anta en tillfällig lagstiftning utifrån något som ännu inte har skett och som ingen vet ens kommer att hända. Vi som har suttit i utskottet en längre tid känner väl igen denna diskussion från tidigare somrar, då det inte funnits någon pandemi. Visst är det ett ökat tryck på vissa semesterorter under sommaren, men trycket kan mycket väl bli lägre i år - det vet vi inte. Jag anser att de äldre i samhället hitintills har tagit ett mycket stort ansvar när det gäller att hålla social distans och att undvika sociala kontakter och att de därmed har tagit ett stort ansvar för sin egen och andras hälsa. Jag är övertygad om att de äldre kommer att fortsätta att ta detta ansvar, men det tror uppenbarligen inte oppositionen. Jag är faktiskt förvånad över att man anser att äldre är särskilt dåliga på att följa det som gäller och att vi behöver ta till lagstiftning. För det tredje är det inte vistelsekommunens skyldighet att utföra hemtjänst per automatik om inte den kommun som den äldre är bosatt i begär detta. Därför tycker jag att frågan lämpar sig synnerligen väl för att lösas mellan berörda kommuner i dialog. Sveriges Kommuner och Regioner har dessutom tagit fram ett stöd för kommunerna för att arbeta på det sättet. Slutligen kan vi inte ta ifrån den äldre den rätt till hemtjänst som personen fått beviljad. Som det utskottsinitiativ som är grunden för betänkandet är utformat skulle det i praktiken betyda att Stockholms kommun skulle kunna vara skyldig att utföra hemtjänst även i andra kommuner. Jag undrar hur de partier som står bakom detta lagförslag tänker sig att det skulle fungera i praktiken. Eller menar dessa partier att de äldre som har fått hemtjänst beviljad för att de till exempel behöver hjälp med att ta sin medicin inte ska få den hjälpen om de väljer att besöka sitt sommarställe? Finns det någon grundlig analys av vilka konsekvenser ett sådant beslut kan få? Nej, detta är faktiskt ett riktigt dåligt förslag. Det saknas underbyggt underlag, det saknas konsekvensanalys och det är på riktigt kränkande mot våra äldre, som byggt upp detta samhälle och som faktiskt tar ett mycket stort ansvar i det här besvärliga pandemiläget. Min uppfattning är att vi om vi skulle säga ja till detta skulle säga till de äldre: "Ni klarar inte av att ta ansvar. Ni klarar inte av att bedöma vad som är rätt och fel i den situation vi befinner oss i. Vi måste ändra lagen och tvinga er att stanna hemma genom att förneka er rätten till hemtjänst vid ert sommarställe." Det vill inte jag. Jag yrkar avslag på förslaget i betänkandet och bifall till vår reservation.

Fru talman! Pandemin kräver handling. Pandemin kräver att vi är medvetna om var kunskapen kommer ifrån när vi fattar beslut. Kunskap och evidens är det vi brukar fatta beslut utifrån när vi ser detta i olika ärenden. Vad gäller förslaget på lagstiftning i betänkandet, som ska klubbas, är det svagt med kunskapsanalys. Vi har fått en dragning av tjänstemän från SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Detta är ju ingen kunskapsmyndighet utan en organisation för arbetsgivare. Det är alltså inte en myndighet - det är alltid bra att komma ihåg. Fru talman! Det saknas en kunskapsmyndighet i detta ärende, exempelvis Socialstyrelsen, som har lite andra tankegångar runt detta. Fru talman! Vi måste få ned smittan. Vi måste testa inom äldreomsorgen, specifikt här i Stockholm där smittspridningen har varit förödande för äldre och sjuka. Det är en 100-procentig överdödlighet på äldreboendena i Stockholms stad. Jag vill säga något om följsamheten i den grupp vi talar om, alltså bland de äldre - 70-plussarna - och dem med funktionsnedsättningar. Det är ju inte de som hänger på krogen, som hänger på badstränderna med nära avstånd, som hänger på barer och så vidare. Det är denna grupp som ska skyddas, och denna grupp har varit extremt följsam. Av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och allmänna råd, fru talman, framgår bland annat att man som enskild ska avstå från onödiga resor för att inte bidra till smittspridning. Jag har väldigt svårt att se att horder av 70-plussare skulle ge sig ut i landet till olika orter. Så är det inte nu, och det finns heller ingenting i detta ärende som visar att det skulle kunna bli så. Vi kan vidare konstatera, fru talman, att vistelsekommuner endast är skyldiga att verkställa bosättningskommunens beslut om socialtjänsten och bosättningskommunen begär det. Nu finns det också ett smittskyddsskäl. Kanske kunde man ha löst detta med dialog och tittat på SKR:s olika förslag på hur det skulle gå till. Vi vill framhålla att det enligt vår bedömning i nuläget inte finns något som visar att det finns ett reellt problem. Jag tycker inte heller att man ska ta beslut om någonting när man bara kan titta i en kristallkula; jag tycker att kristallkulan känns som ett farligt underlag. Fru talman! Vi saknar också en konsekvensanalys av vad en sådan lagstiftning kan innebära på kort sikt och på lång sikt. Det är lätt att få panik i en pandemi och att ta beslut i ett race som vi kan tappa kontrollen över. Mot bakgrund av vad vi tidigare anfört anser vi att det för närvarande inte finns någon anledning för riksdagen att fatta beslut om en tidsbegränsad möjlighet för en vistelsekommun att neka hemtjänst för personer med en annan bosättningskommun. Jag yrkar därför bifall till den reservation vi står bakom tillsammans med S, MP och L.

Fru talman! Vi behöver ju alla avstå från ej nödvändiga resor denna vår och sommar för att inte bidra till smittspridningen. Var och en av oss måste tänka efter. Behöver vi då en särskild ny lag som ger kommuner rätten att vägra hemtjänst till människor som har sitt sommarboende någon annanstans än där de själva är skrivna? Nej, jag tycker verkligen inte det. Jag tycker att det beslut som nu är på väg att fattas är fel, fru talman, och jag vill yrka bifall till den reservation som säger att vi ska säga nej till detta. Målet borde vara att så långt det är möjligt värna människors frihet att lämna sitt hem även i svåra tider. Vi har en svår situation - en extra svår sådan, fru talman - denna sommar. Förutom semestrar gör Folkhälsomyndighetens riktlinjer att människor även vid lätta symtom måste vara hemma, för man vet inte om de har en allergi eller om det kan vara covid. Men detta går att lösa på annat sätt än genom en lag, för vi måste samtidigt försvara skyddsnätet, fru talman. Vi måste värna friheten, särskilt för de människor som har den allra minsta friheten. Det här kan lösas i dialog med kommuner. Det är jag övertygad om. Vi behöver inte lagstifta om ytterligare en fotboja för människor som redan haft det svårt. Fru talman! En tidning skriver att en "riksdagsmajoritet vill sätta badjävlar på plats". Jag kan lugna alla oroliga människor med att de här personerna redan är satta på plats, och det med besked. Många av just de här personerna undviker sedan flera månader tillbaka att lämna trånga lägenheter. Många har inte träffat sina barn eller barnbarn på många veckor. En del har partner på äldreboende och kan inte träffa den personen heller. De personer som har hemtjänst har redan drabbats ännu mycket hårdare än alla vi andra av denna pandemi. Och märk väl: Vi andra förbjuds inte att åka någonstans. Staten litar på att vi kan bestämma vad vi själva ska göra och vad som är en nödvändig resa under ansvarstagande. Fru talman! Att inte ha frihet att lämna sin hemkommun under säkraste möjliga förhållanden och att inte kunna använda sin egen egendom anser jag vara otroligt fel. Till er som har en älskad sommarstuga som ni har saknat hela vintern vill jag säga: Ni borde självklart kunna åka dit om det är viktigt för er och om det är möjligt att lösa detta på ett säkert sätt för er omgivning och för er själva. Det är detta skyddsnätet är till för. Skyddsnätet är till för varje människas frihet och för en trygg och rik vardag, även när kroppen sviker och även under en pandemi.

Fru talman! Jag konstaterar att Camilla Waltersson Grönvall talar med emfas om utförarkommunernas problem just i den här situationen. Jag saknar en analys av de äldres situation och möjlighet att kanske kunna vistas i sin sommarstuga och få sin hemtjänst som de har rätt till. Vi har inte på något sätt uppmanat kommuner att bryta mot lagen. Vi litar på att de gamla som har hemtjänst själva kan göra bedömningen. Är det lämpligt att jag åker till mitt sommarställe eller inte? Jag känner mig väldigt trygg med att våra kloka äldre kan göra den bedömningen och se vad som är bäst både för dem och för deras omgivning. Jag tycker att Camilla Waltersson Grönvall fastnar lite i frågan som om det vore ett faktum att alla äldre reser kors och tvärs i dessa tider och kräver att få hemtjänst lite överallt. Det gör de inte. Det finns ingenting som tyder på det. Det var bra att det fanns ett socialdemokratiskt kommunalråd som Camilla Waltersson Grönvall kunde hänvisa till. Men jag har inte sett någon statistik på att Falkenberg är särskilt belastat i den här situationen. Vi måste ändå kunna titta på helheten. Jag skulle gärna vilja veta: Vad säger Camilla Waltersson Grönvall till den äldre som tycker att den på ett säkert sätt kan besöka sin sommarstuga i Falkenberg trots att den har en liten hemtjänstinsats?

Fru talman! Jag är övertygad om att de gamla kommer att få den hjälp de behöver även detta år. Camilla Waltersson Grönvall säger själv att många inte kan ta sina sommarstugor i bruk på grund av avståndet. Det är precis det jag försökt säga hela tiden. Vi kan inte lagstifta om ett problem som vi inte har sett om det över huvud taget har uppstått. Det är viktigt att vi alla tar ett eget ansvar i pandemin. Det är fel att man ska diskutera på ett annat sätt bara för att du har tillgång till hemtjänst eller har en funktionsnedsättning. Vi måste kunna lita på att alla vi tillsammans i Sverige tar ansvar för att följa myndigheternas rekommendationer. Om jag skulle säga ja till det lagförslag som ni har lagt fram skulle jag säga: Den här gruppen klarar inte av att ta eget ansvar, så här måste vi gå in och lagstifta just precis för dem. Vi har en massa argument för att det redan finns när det inte finns någonting som visar att det har en tendens att bli på det här sättet. Det uppstår också många fler frågor utifrån lagförslaget. Det finns människor med hemtjänst som har valt utifrån sitt eget ställningstagande att isolera sig i sin sommarstuga. De ser att det är bättre för både deras eget skydd och andras skydd än att de kanske vistas i storstadsområden som Stockholm. Vad ska vi säga till dem? Ska vi säga: Åk hem? Nej, det tycker jag är helt fel. Det är synd att det finns en majoritet för förslaget. De gamla är fullständigt kapabla att fatta besluten själva och göra det bästa av den speciella situation som råder.

Fru talman! Vi känner alla väl till att det råder en extraordinär situation i Sverige och i resten av världen just nu. Många kommuner tvingas i dag ändra prioriteringar inom välfärden på grund av covid-19-krisen. Bland annat påverkar detta den redan ansträngda personalförsörjningen inom hemtjänsten, och då speciellt i kommuner där invånarantalet utökas under sommarmånaderna. Flera kommuner har larmat, och fortsätter att larma, om att det kommer att bli svårt för dem att tillhandahålla stöd och hjälp i enlighet med socialtjänstlagen just den här sommaren på grund av coronakrisen. Redan i dag är det brist på personal, och mycket av den personal som i dag arbetar och har arbetat genom krisen hittills går i dag på knäna. De har haft det väldigt tufft, och kanske får de inte ens en välbehövlig semester det här året. Det finns alltså behov av ett tillfälligt undantag från vistelsekommunens skyldighet att verkställa bosättningskommunens beslut om socialtjänstinsatser. Många äldre har säkerligen just nu ett extra stort behov av att få komma ut till sina lantställen under den här sommaren, kanske efter månader av social isolering. I dag rekommenderar dock Folkhälsomyndigheten att man som enskild ska avstå från onödiga resor för att inte bidra till smittspridning. När någon avser att vistas en kortare tid i en annan kommun än i bosättningskommunen och till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom behöver stöd och hjälp ska vistelsekommunen i enlighet med socialtjänstlagen, som jag sa tidigare, fortfarande ge stöd i de kommuner där möjligheten finns.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 Sverigedemokraterna värnar om Sveriges befolkning och vill göra allt som står i vår makt för att under denna kris skapa trygghet för dem som är särskilt sårbara och för att rädda så många liv som det bara är möjligt. Kriser får inte påverka hur vi tar hand om de grupper i samhället som är mest sårbara och i störst behov av hjälp. Vi måste stötta sköra grupper. Men vi måste också - det är ett ansvar som jag anser att vi har i den här kammaren - hjälpa de kommuner som är eller blir hårt belastade i sommar. Vi måste stå stadigt för alla dem som behöver oss, även när krisen är här. Fru talman! Det är trots allt så att detta förslag inte innebär att riksdagen genom en lag kommer att förbjuda äldre att åka till sina sommarboenden. Detta lagförslag innebär faktiskt bara att kommuner har rätt att neka hemtjänst om de inte mäktar med att erbjuda den till sommargästerna. Om man har ett sommarhus och ett sommarboende som man tänker sig att åka till i en vistelsekommun som inte kan erbjuda hemtjänst och om man kanske behöver lite lättare hjälp med medicinering eller sådant kanske någon granne eller anhörig kan hjälpa till med den enkla insatsen. Detta lagförslag är som sagt inte en lag som gör att vi förbjuder de äldre att vistas i sina sommarboenden, utan det innebär en möjlighet för de kommuner som inte har kapacitet att erbjuda tjänsterna till dem.

Fru talman! Jag ställer min fråga till ledamoten Nilsson eftersom det var från Centerpartiet som förslaget kom i utskottet. Jag förstår faktiskt inte. Jag har under denna vår sett tåg tömmas, stationer tömmas och gator ligga öde. Sista april i Uppsala var det totalt folktomt. Jag har sett människor följa rekommendationer uthålligt under många månader. På vilket sätt skulle en sårbar och skör kropp innebära ett skört omdöme? Jag begriper det inte.

Fru talman! Tack, ledamoten Nilsson, för svaret! Nej, jag tycker verkligen inte att man ska uppmana någon att bryta mot lagen. Lagar finns för att följas. Det är just detta som är min poäng: Lagar finns för att följas även när det blir svårt. Skyddsnätet finns ju inte för kommunens skull eller för sin egen skull. Skyddsnätet finns för människors skull, för de allra skörastes skull. Vi måste göra vårt allra bästa för att ge de personerna deras frihet även när det är riktigt tungt. Det är tyvärr inte de signaler jag får från de här kommunerna. Signalerna jag får är att man vill säga nej till fritidsboende - inte säga nej när måttet verkligen är rågat och man uttömt alla möjligheter, utan man vill få det så lätt som möjligt att säga nej rakt av. Som jag ser det innebär det beslut som nu kommer att fattas att vi säger att människorna finns till för att anpassa sig efter en kommun och en organisation. Jag anser att det är precis tvärtom: Det är organisationer, kommuner och gemenskaper som finns till för att livet ska fungera även när kroppen går sönder. Håller inte ledamoten Nilsson med mig om detta?